Herr talman! Detta genmäle skall bli kort! Vi har ju den situationen i dag att svenska folket är delat i två hälfter. De grupper som framför allt ägnar sig åt de tunga jobben, och i regel saknar skolutbildning, har 67 år som pensionsålder. För de övriga grupperna — hälften av svenska folket — är pensionsåldern 65 år eller lägre. Jag kan inte komma ifrån att detta är en av våra största jämlikhetsfrågor. Menar vi allvar med talet om jämlikhet, bör vi sänka pensionsåldern till 65 år för dessa människor, som ofta blivit offer för effektivitetstänkandet och har svårt att hänga med fram till pensionsåldern 67 år. Det är en av de mest angelägna och viktiga reformer vi har att genomföra.

Herr talman! Jag skall be herr Nyman att läsa femte huvudtiteln så, att det blir ett samband mellan de olika insatserna. Herr Nyman ser då en mycket kraftig satsning tvärs över hela fältet, d. v. s. arbetarskyddet, yrkesinspektionen och arbetsmedicinska institutet. Låt mig bara som exempel nämna att arbetarskyddsstyrelsen får möjlighet att genom arbetsmedicinska institutet få olika tekniska eller medicinska undersökningar utförda inom arbetarskyddsområdet. Arbetarskyddsstyrelsen får för detta ändamål ett anslag av 350 000 kro nor, som utan tvekan kommer att kunna brukas på det sätt jag här nämnt. Jag är angelägen om att herr Nyman observerar sambandet när vi diskuterar förstärkningarna på detta område. Den utredning som pågår beträffande företagshälsovården är viktig därför att den gäller planläggningen i stort. Den gäller också utbildningsverksamheten vid arbetsmedicinska institutet. Socialstyrelsens utredning behandlar den viktiga frågan om de resurser som kan avdelas för läkarutbildning inom företagshälsovården. Det arbetas alltså på en rad områden, och allt detta kommer att mogna ut till fortsatta insatser.

Det är den fråga vi nu sätter i centrum.

Herr talman! Jag har inte för avsikt att beröra de stora världsproblemen. Inte heller har jag för avsikt att beröra de allmänna och ekonomiska frågorna, som redan i går och i dag har behandlats i denna debatt. Vad jag med några ord vill beröra är frågan om hur regeringen handskas med biltrafiken och vårt vägväsen. De senaste månaderna har det pågått en intensiv debatt om trafiksäkerhet. Under 1960-talet har ungefär 10 000 människor i vårt land direkt blivit trafikolyckornas offer och avlidit. Hur många tiotusental är det inte som blivit skadade och invalidiserade för hela livet? Flera hundratusental har sammanlagt blivit skadade. För närvarande omkonimer varje år 1 200—1 300 personer, och flera tusental blir mer eller mindre invalidiserade. Bilarnas antal ökar ständigt, och trafikolyckorna innebär ett obeskrivligt mänskligt lidande och ett ekonomiskt sett dyrbart faktum. Jag är väl medveten om att trafikolyckorna aldrig helt kan försvinna, och Sverige ligger inte illa till i den internationella statistiken. Här görs inte obetydliga insatser för att de många trafikolyckorna skall kunna minska och i varje fall inte öka. Här bör finnas en möjlighet att i betydande omfattning stoppa det eviga blodbadet ute på vägarna. Säkert kan man säga att trafiksäkerhetsarbetet är alltför splittrat. Vad jag inte kan förstå är att trafiksäkerhetsorganisationerna och andra institutioner gör propaganda för att det skall anläggas isbanor och att det skall övas sladdkörning på isbana. Varför skall bilisterna behöva träna sådant som sedan ute på vägarna blir en ödesdiger lek med människoliv? Enligt min mening bör propagandan inte minst i TV för vinterkörning med bil byggas upp omkring temat: ”Kör så försiktigt både vinter och sommar att du aldrig får sladd på bilen!” Denna möjlighet finns, och vi kan ändå använda bilen till det ändamål för vilket den är avsedd. Dessa isbanor för att öva sladdkörning bör överlåtas till våra tävlingsbilister. En annan sak: Varför skall NTF hålla skolkonsulenter och ordna trafikklubbar för barnen? Det är sådana saker som skolan bör svara för. I den trafiksäkerhetsdebatt som förekommit under de senaste månaderna har tre faktorer nämnts som stora och avgörande, nämligen fordonet, vägen och människan. När statsverkspropositionen talar om trafiksäkerheten, ananvänds uttrycket fordonet, människan och trafikmiljön. Med tanke på vägar nas beskaffenhet i allmänhet och att det inte blir några nämnvärda höjningar av anslagen är det litet svårt att tala om vägarna ur trafiksäkerhetssynpunkt. Man har valt ordet trafikmiljö i stället. Den kritik som framförts mot konstruktionen av våra bilar anser jag vara högt överdriven. Jag tror inte att det är många som vill ha bilen klädd med luftkuddar invändigt. Visst är det klart att bilarna kan byggas på olika sätt, men det går enligt min mening inte att bygga bilar som inte kan användas på ett sådant sätt att det inträffar olyckor. Man skulle också kunna hävda den uppfattningen att visst går det att köra trafiksäkert på gamla och dåliga vägar, och visst skulle det vara lätt att hävda att största ansvaret för de fasansfulla trafikolyckorna vilar på bilisterna. Det går inte att komma ifrån den mänskliga faktorn, brukar det ju heta, en faktor som sägs ha avgörande betydelse. Många har den uppfattningen att om trafikanterna följer trafikbestämmelserna så går det att köra trafiksäkert på gamla och dåligt utbyggda vägar. Det tycks dock vara på det sättet att det inte går. Det är inte möjligt att lära bilisterna konsten att köra trafiksäkert på dåliga vägar. Det faktiska förhållandet är att på vägar med stor trafikbelastning, vilka inte är på ett tillfredsställande sätt utbyggda i överensstämmelse med trafiken, blir det helt enkelt ett stort antal olyckor. För den som inser betydelsen av och det berättigade i bättre utbyggda vägar ligger det nära till hands att framhålla att de som hållit emot under årens lopp och inte tillåtit att vägarna fått följa med trafikutvecklingen har tagit på sig ett stort ansvar för många förspillda människoliv och för omänskliga lidanden. Det är i högsta grad beklagligt att inte väganslagen har ökat så att vägarna kunnat byggas ut mera i överensstämmelse med trafiken. Det har ofrånkomligt sin stora betydelse och det är bedrövligt att vi i detta land inte skall ha råd att ens under hålla alla de vägar vi en gång haft råd att bygga. Det sätt varpå tusentals mil länsvägar underhålles kan inte kallas för underhåll. Trots att utgifterna i budgeten ökar så mycket som de gör och trots att betydande belopp utgår till vårt vägväsen till driftkostnader och förbättringar så är den lilla ökning som nu föreslås så obetydlig att det i verkligheten blir minskade anslag. Eftersläpningen i fråga om utbyggnad och underhåll kommer att fortsätta och öka. Någon ökad trafiksäkerhet blir det inte. Ändå hänger den gamla propagandafrasen med: ”Medelsanvisningen = till byggandet av statliga vägar föreslås bli bibehållen på en oförändrat hög nivå.” Det vore mera riktigt att använda uttrycket oförändrat låg nivå i stället. Här har skett en väsentlig nedskärning av vägverkets förslag, och besvikelsen är stor över regeringens behandling av väganslagen. I slutet av förra året lämnades den nya vägplanen, Vägplan 1970. Där föreslås att väganslagen skall ökas så att de fram till 1985 skall röra sig om 50 miljarder kronor. Vilken ökningstakt det behöver bli kan vem som helst räkna ut. När nu denna vägplan så klart visar att det behövs en väsentlig höjning av väganslagen, var det lätt att ha en förhoppning om att det i år skulle föreslås väganslag som något pekat i samma riktning som den nya vägplanen. Jag har ett minne från 1957, när den vägplan avlämnades som alltjämt skail gälla, men om vilken man gott kan framhålla att den, även om den i princip har blivit antagen av riksdagen, aldrig har tillämpats. Man gör ibland den iakttagelsen, att en del vaktmästare här i riksdagshuset lär sig rätt mycket om vad som händer och sker i riksdagen och om hur utvecklingen framöver kommer att bli.

Åren har visat att vaktmästaren hade fullständigt rätt. Visserligen antog riksdagen något år senare planen, men den har aldrig blivit tillämpad i praktiken. Vägarna är inte utbyggda och underhållna så som föreslogs 1957. Det finns anledning att om Vägplan 1970 uttala: Låt den inte bara fylla en uppgift såsom opium för folket. Här kan framställas frågan varför motorvägarna kommit bort i hanteringen. Fram till 1975 skulle byggas drygt 1800 kilometer motorvägar. 330 kilometer har byggts, och några tiotal kilometer är under byggnad. Man räknar med att det blir 550 kilometer motorvägar fram till 1975, mindre än en tredjedel av förslaget i 1957 års vägplan. Även om bilarnas antal har ökat över alla gränser för vad man räknade med 1957—1958, har inte samhället orkat med ens den utbyggnad av vägarna som man räknade med i slutet av 1950-talet. Även om den nya vägplanen 1970 innehåller förslag och beräkningar på 50 miljarder kronor under 15 år, har inte utredarna haft fria händer att komma med förslag. De har arbetat efter två alternativ, ett med en årlig ökning av anslagen på 4 procent och ett med en ökning på 7,5 procent. Det senare alternativet har givit beloppet 50 miljarder kronor under 15 år. Vi har för närvarande litet mer än 2 miljoner personbilar här i landet, och det väntas en ökning med 200 000 bilar om året, således till 3 miljoner 1975 och 4 miljoner 1980. Här kan framhållas att regeringens vägpolitik inte är en planering för dagens trafik, och än mindre en planering för morgondagens väg och morgondagens biltrafik. Staten har, vill jag även framhålla, stora skulder till bilismen. Det gäller inte bara de stora belopp av bilskatterna som smusslas bort så att de inte kommer vägväsendet till godo. I årets budgetförslag avser man att av bilskattemedlen föra över 783 miljoner kronor till budgetutjämningsfonden att där redovisas under särskild titel. Till automobilskattefonden skall bara föras ett formellt belopp på 1000 kronor. Hur stora skulder har inte staten till bilisterna genom den vägsaltning som förekommer och leder till sönderrostade bilar? Genom dåliga vägar blir det många sönderskakade bilar, vilket också leder till stora kostnader. Väganslagen för i år är liksom många gånger tidigare en dyster bakgrund till trafiken, och även sett mot bakgrunden av förslagen i Vägplan 1970. Det är bara att beklaga att regeringen inte har insett att investeringar i våra vägar ger på det kapital som investeras en mycket god förräntning, i vissa fall omkring 20 procent. Det är bara att beklaga att regeringen i det land som är det främsta billandet i Europa inte skall ha ett större intresse för vårt vägväsende, så att vägarna anpassas till antalet bilar. Om så skedde, skulle många människoliv räddas.

Herr talman! Under år 1969 inträdde en anmärkningsvärd förändring beträffande brottsligheten i Sverige. Under 1960-talet, fram till år 1968, hade antalet brottsbalksbrott som kommit till polisens kännedom visat en stadig och oavbruten stegring. Från år 1960 till 1968 steg sålunda antalet från ungefär 276 000 till omkring 456 000. Det innebär en ökning med över 60 procent på åtta år. Men om man jämför siffrorna för de tre första kvartalen under år 1969 — senare siffror är inte tillgängliga — med motsvarande tid under år 1968 visar de en sänkning av antalet från 387 500 till 380 000, allt i runda tal. Det har således varit en nedgång av antalet brottsbalksbrott med 7 500. Orsaken till denna nedgång är sannolikt den omfattande kampanj mot nar kotikamissbruket som igångsattes i början av förra året. Narkotikamissbrukarna begick ofta stölder eller andra förmögenhetsbrott för att komma över pengar till inköp av narkotika. När narkotikamissbruket i viss omfattning trängdes tillbaka och en mängd narkotikalangare och även en del narkotikamissbrukare togs om hand för straff eller för vård minskade också antalet förmögenhetsbrott. Den allra största delen av minskningen av den samlade brottsligheten avser gruppen inbrottsstölder. Tyvärr minskade inte de riktigt grova brotten. I statsverkspropositionen säger departementschefen — fjärde huvudtiteln s. 13 — att förskjutningen mot grövre brottslighet har markerats ytterligare under år 1969. Särskilt oroande är den fortsatta ökningen av antalet våldsbrott. Stegringen av dessa brott fortsatte under år 1969 till och med i ökad takt. Våldsbrotten har nu blivit ett ännu allvarligare problem än förmögenhetsbrottsligheten. Till oroväckande stor del är det fråga om rena gatuöverfall, ofta på fredliga gatuvandrare och helt oprovocerade. Beklämmande är också den brutalitet som i stor utsträckning präglat dessa överfall och den tendens som uppkommit att rikta överfallen och misshandeln mot äldre eller handikappade personer. Ett stort antal av de överfallna har fått men för livet, och i en rad fall har misshandeln fått dödlig utgång. Sådana fall har i regel uppmärksammats i tidningspressen. Jag torde därför inte här behöva nämna några exempel. Det måste vara samhällets skyldighet att så effektivt som möjligt skydda de enskilda människorna mot denna ökade våldsmentalitet. Det är ett självklart trygghetskrav i ett civiliserat samhälle att den enskilda människan skall kunna röra sig ute i samhället utan påtaglig risk för att bli överfallen och misshandlad, även om man inte själv har förmåga att försvara sig. Från polishåll har konstaterats att en sådan påtaglig risk för överfall nu föreligger, särskilt för äldre människor. Den enskildes personliga fysiska integritet måste skyddas av samhället. Enligt min mening har utvecklingen av gatuöverfall och annan våldsbrottslighet nu blivit så oroande att det är nödvändigt med särskilda åtgärder från samhällets sida. Men hur skall man utforma dessa åtgärder så att de blir effektiva men samtidigt inte alltför drastiska? Det kan ligga nära till hands att fråga sig om man inte skulle kunna dra nytta av de erfarenheter som har vunnits av kampanjen mot narkotikamissbruk och narkotikabrottslighet. Den kampanjen har redan lett till goda resultat, även om mycket ännu återstår att göra. Naturligtvis är problemet att bekämpa våldsbrottsligheten i väsentliga delar annorlunda än narkotikafrågan. Över huvud taget måste man utgå ifrån att åtgärder mot våldsbrottsligheten kan behöva utformas på annat sätt än som är lämpligt för t.ex. förmögenhetsbrottsligheten. Jag tycker att man i vår kriminalpolitik alltför litet differentierar åtgärderna efter de skilda brottstyperna och de olika brottslingarna. Men jag tror ändå att man av narkotikakampanjen kan dra en del slutsatser, som kan bli av betydelse för en aktion mot våldsbrottsligheten. En sådan slutsats är, tror jag, att det behövs mycket omfattande samhällsåtgärder för att komma till rätta med en utbredd brottslighet, mer omfattande än många kanske räknat med. Och det måste vara åtgärder av en mängd olika slag, som tillsammans kan ge resultat. På lång sikt måste huvudvikten läggas på förebyggande åtgärder, upplysning, uppfostran m.m. Men på kort sikt är det nödvändigt att börja med en omfattande insats från polisens sida — en insats som naturligtvis förutsätter att polisväsendet får de erforderliga resurserna, både personellt och i andra hänseenden. Av uttalanden i årets statsverkspropo: sition framgår att rikspolisstyrelsen har för avsikt att organisera spaningsavdelningar som skall bedriva spaning och övervakning, ofta med användande av civilklädda poliser för att nå effektiva resultat. Det är nämligen lättare att bedriva spaning och inhämta upplysningar när vederbörande uppträder civil. Jag tycker att rikspolisstyrelsens initiativ är mycket gott.

Här har statsmakterna ett stort ansvar. En annan faktor som måste beaktas vid en aktion mot våldsbrottsligheten är angelägenheten av att polisutredning och domstolsförfarande följer utan tidsutdräkt efter våldsbrotten. I många fall händer det tyvärr att utredningen drar ut på tiden och att domstolsförfarandet dröjer. I väntan på detta begår våldsverkaren nya våldsbrott. Särskilt gäller detta i de inte ovanliga fall när våldsverkaren är en person med grava psykiska störningar, som fordrar psykiatrisk behandling. För att åstadkomma en sådan behandling och samtidigt förhindra nya brott kan det ofta vara lämpligt att våldsverkaren häktas och i samband därmed får genomgå s.k. kort läkarundersökning för bedömning av om fullständig psykiatrisk undersökning är påkallad. Tyvärr kan detta i allmänhet inte åstadkommas inom rimlig tid utan häktning. Annars vore det ju psykologiskt sett mer tilltalande om man kunde omhändertaga vederbörande och bereda honom undersökning och vård utan att behöva kalla det för häktning. Dess värre är polisens utredningsresurser också så otillräckliga att önskemålet om snabba utredningar för närvarande inte kan tillgodoses, men det är nödvändigt att sådana möjligheter skapas. Om våldsverkarens sinnesbeskaffenhet nu inte är sådan att han behöver vård på ett psykiatriskt sjukhus, utan han ådöms fängelsestraff, anser jag det vara ett önskemål att han placeras på en fångvårdsanstalt som har möjlighet att ge honom effektiv behandling, en anstalt som alltså har resurser för behandling av just detta slag av brottslingar. Jag menar att man bör utrusta vissa speciella anstalter med resurser härför, eftersom det inte är möjligt att inom överskådlig tid utrusta alla fångvårdsanstalter på detta sätt. Våldsverkaren är ofta höggradigt aggressiv och affektlabil till sin läggning. Ibland har han en sadistisk läggning, som kan leda till synnerligen brutal misshandel. Många gånger föreligger också missbruk av alkohol eller narkotika. Våra mnuvarande behandlingsmetoder måste dess värre betecknas som ganska ineffektiva. Nya metoder måste utprovas under ledning av psykiatrisk och psykologisk expertis. Tyvärr är tillgången på sådan expertis i vårt land mycket knapp, men just därför bör man åtminstone till en början koncentrera placeringen av våldsbrottslingarna till ett fåtal anstalter, där expertis kan vara tillgänglig. Kriminalvård i frihet i form av skyddstillsyn förefaller endast i mera godartade fall kunna vara framgångsrik när det gäller våldsverkare. Det föreligger alltså en skillnad där mot behandlingen av förmögenhetsförbrytare. Härtill kommer att just vid våldsbrotten de allmänpreventiva synpunkterna måste ges utrymme och i många fall leda till fängelsestraff. En femårig erfarenhet av frivårdsarbete gör att jag har något större förhoppningar att frivården efter en villkorlig frigivning från fångvårdsanstalt skall kunna ge resultat. Förutsättning är dock att frivården får tillräckliga resurser för resocialiseringsarbetet. Det är också angeläget att man då inom frivården har tillgång till psykiatrisk och psykologisk expertis, även om denna på grund av bristen på utbildade experter inte kan bli av samma kvalifi cerade art som på de specialanstalter inom fångvården som jag nyss talade om. Även i dessa fall, alltså sluten vård, efterföljd av öppen vård, tror jag man kan ha en viss nytta av de erfarenheter som narkotikakampanjen givit oss. Om man effektivt skall kunna komma till rätta med våldsbrottsligheten, måste emellertid också förebyggande åtgärder av olika slag komma till stånd. På sikt måste både av effektivitetsskäl och av humanitära skäl huvudvikten läggas vid just förebyggande åtgärder. Det är därför angeläget att man redan från början kombinerar en polisiär kampanj med en omfattande upplysningsverksamhet. I denna verksamhet bör, liksom när det gäller narkotikakampanjen, en rad myndigheter och sammanslutningar engageras. Den bortgångne författaren Lars Görling yttrade en gång på fråga hur brottslighet enligt hans mening skulle kunna motverkas att den enda utvägen var att få en slags väckelse till stånd. Något sådant måste gälla kampanjen mot våldsmentaliteten i vårt samhälle. Den bör rikta sig till skolorna och då vända sig inte bara till eleverna utan också till föräldrarna. Det är också nödvändigt att massmedia lämnar sin medverkan. På detta sätt bör man kunna nå även dem som slutat skolan. Att hemmen i detta sammanhang kommer att få ett stort ansvar är uppenbart liksom kommunernas barnavårdsoch ungdomsnämnder. Också enskilda organisationer kan göra en mycket betydande insats. Att utan medverkan från alla dessa göra kampanjen framgångsrik torde nog tyvärr vara utsiktslöst. Staten bör också enligt min mening samråda med Sveriges Radio och TV om en nedtoning av våldet i de olika programmen.

Jag vill också påpeka en viktig detalj i samband med våldsbrotten. Ofta skildrar tidningarna hur en angripen lämnas utan hjälp mot fridstörare trots att många människor finns i närheten. Det verkar nästan som om dessa ofta har den uppfattningen att det inte är tillåtet att ingripa för att hjälpa en person som överfallits. En information om att den som kommer en angripen till hjälp har samma rätt att använda våld i form av nödvärn som den angripne själv skulle måhända öka allmänhetens benägenhet att inskrida och skydda den angripne. Även om polisen skulle få väsentligt ökade resurser är det ju självfallet att det inte kan finnas polis till hands överallt. Innan polis hinner tillkallas och komma till platsen bör det därför enligt min mening anses som en moralisk plikt för personer som bevittnar angreppet att i mån av förmåga komma den angripne till hjälp. Att detta i vissa fall kan leda till överdrifter och ibland kan komplicera utredningen är enligt min mening inte tillräckliga argument mot en sådan uppmaning. Herr talman! Jag vill tillägga några ord i en helt annan fråga. När man läser statsverkspropositionen och tar del av vägverkets femårsplan blir man oroad för vägbyggandet när det gäller andra vägar än de största. Förhållandevis stora belopp satsas på riksvägarna. Länsvägarna blir mer styvmoderligt behandlade. Men särskilt kallsinnig är man beträffande övriga vägar, de så kallade sekundärvägarna. Det förefaller mig som om man på centralt håll i Stockholm inte inser vilken väsentlig betydelse många så kallade sekundärvägar har för bygden i fråga. För mig som är bosatt i Sjuhäradsbygden i Västergötland blir det ofta tillfälle att konstatera hur både byggandet och kanske framför allt underhållet av sekundärvägarna i de trakterna eftersatts och vilka olägenheter detta förorsakar både de människor som är bosatta där och den företagsamhet de bedriver. Om man menar något allvar med önskemålen att motverka = befolkningskoncentrationen till ett fåtal större städer och om man vill bevara förutsättningarna även för de mindre tätorterna, är det nödvändigt att också uppmärksamma behovet av godtagbara sekundärvägar. Ett annat viktigt problem i Sjuhäradsbygden, nämligen kreditrestriktionernas utomordentligt hårda verkningar för en mängd mindre och medelstora företag, har jag tagit upp i en enkel fråga till finansministern. Den frågan har besvarats tidigare i dag, och jag skall därför inte ta upp den i detta sammanhang.

Herr talman! Strejken vid malmfälten har kommit att spela en central roll i årets remissdebatt. Det beror inte bara på konfliktens allvarliga principiella betydelse för den svenska arbetsmarknadens framtid. Det beror också på att den i långt högre grad än jämförliga händelser i det förflutna engagerat en bred allmänhet. Detta engagemang beror i sin tur på att det i dag finns mycket större möjligheter än tidigare att direkt förmedla till människorna vad som sker på svenska arbetsplatser. Någon har kallat LKAB-konflikten en massmediakonflikt. Det är en riktig beskrivning. Massmedia har verkligen gjort ett massuppbåd för att ge allmänheten sin bild av skeendet. Denna bild har så småningom retuscherats genom att nya fakta kommit i dagen. Men de första intrycken har i hög grad kommit att prägla allmänhetens uppfattning om vad som egentligen hänt. Det är ännu alltför tidigt att ge ett definitivt omdöme om hur våra massmedia fyllt sin uppgift i detta speciella fall. Man kan dock våga påståendet att de inte lyckats ge en i alla delar rättvisande bild av vad som hänt och varför det hänt. Men om det är så svårt för våra massmedia att med mobilisering av väldiga resurser ge en allsidig bild av ett skeende i vårt eget land, hur föreställer man sig då att de skall kunna ge en säker, nyanserad och i allo sannfärdig bild av händelseförloppet i avlägsna länder? Vi har just bakom oss en mänsklig konflikt av många gånger större proportioner än den vi upplever inom våra egna gränser. Jag tänker på kriget i Nigeria som nu har avslutats. När historien en gång skall skrivas om hur bilden av Biafra skapades i de flesta européers medvetande, kan det hända att man måste tilldela en viss PR-firma i Genéve en central roll. Det var den som skötte Biafrasidans propaganda, medan regeringen i Lagos inte visade samma förutseende. Opinionen i Biafrafrågan har utgått från två föreställningar som i stor utsträckning kan ledas tillbaka till den ena sidans PR-verksamhet. För det första att det pågått ett regelrätt folkmord från de nigerianska truppernas sida. För det andra att kriget i Nigeria under ett år kostade flera människoliv än flera års krig i Vietnam. Dessa föreställningar har varit utgångspunkt för krav på utomstående staters ingripande i konflikten. Den första föreställningen har självfallet varit djupt kränkande för Lagosregeringens anhängare. Den har aldrig kunnat bekräftas. Tvärtom har allt fler fakta kommit i dagen, vilka tyder på att den varit en myt, om man då bortser från den grymma massaker på ibos som var förspelet till själva inbördeskriget. Man har helt enkelt tagit för givet att afrikaner skulle visa samma grymhet som en del européer, t.ex. de tyska nazisterna gentemot judarna under andra världskriget. Tänk om det i stället skulle vara så att afrikaner, åtminstone i segerns stund, kan visa större tolerans än européer i liknande lägen! Att man helt bortsett från den möjligheten kan vara uttryck för ett omedvetet rastänkande. Den andra föreställningen, att Nigeriakriget kostat flera människoliv än Vietnamkriget är lika obevisad. Det kan enkelt belysas med två påpekanden. För det första saknar vi säker kunskap om vad Vietnamkriget kostat i människoliv. Det finns uppskattningar att fransmännens krig i Indokina på sin tid kostade mellan en halv och en miljon människoliv. Närmare sanningen har man inte lyckats komma. Vad det andra kriget i Indokina kostat efter långt större insatser framför allt från amerikansk sida än det tidigare franska, det vet vi inte alls. För det andra vet vi inte vad Nigeriakriget kostat i mänskligt lidande. Säkert har det varit av stora dimensioner, men hur det ter sig vid en jämförelse med det mänskliga lidandet i andra krig vet vi som sagt mycket litet om. Vad som nu kommer fram i vittnesmål från hederliga och kompetenta observatörer motsäger på åtskilliga punkter vad som tidigare påståtts under propagandakriget. Vi lär också här få vänta på den definitiva sanningen. Men om många förment kritiska personer så lätt faller för ensidiga framställningar innebär det självfallet en fara för opinionsbildningen i utrikespolitiska frågor. Sist och slutligen blir denna opinionsbildning beroende av vilka grupper som har mest framgång med att förmedla sin verklighetsbild via massmedia. Jag påminner mig ett annat, något mindre exempel. Härom året riktades från borgerligt håll häftig kritik mot den svenska hjälpen till Sudan med hänvisning till de inbördesstrider som pågick i landet. Jag tillät mig den gången påpeka att det förekom konflikter också i andra stater som tog emot svenskt bistånd, exempelvis Etiopien, som hade bekymmer med Eritrea. Jag fick intrycket att det var en nyhet för flertalet av denna kammares ledamöter. Men när det nu har inletts en massmediakampanj mot det svenska biståndet till Etiopien kan det hända att striderna i Eritrea helt tränger undan konflikten i Sudan ur allmänhetens medvetande. Med någon förenkling kan man kanske påstå att den första kampanjen sköttes av antiarabiska grupper, den andra av proarabiska. Sanningen om konflikterna i de båda länderna lär inte vara lätt att vaska fram. Detta har naturligtvis varit ett problem också i opinionsbildningen kring Vietnamkriget. Ingen kan bestrida detta krigs ohygglighet. Men det har hela tiden rått osäkerhet om hur mycket av sanningen vi fått veta och hur mycket som kunnat döljas. Var Song My en enstaka tragedi eller en del av ett mönster? Det vet vi ännu inte. Men varför har vi fått veta så relativt mycket om amerikanernas krig i Vietnam och så relativt litet om fransmännens krig i Vietnam? Kanske därför att massmedia var mindre utvecklade under den tid fransmännen försvarade resterna av sitt kolonialvälde. Men kanske också därför att franska myndigheter visade större förmåga att undertrycka sanningen än deras amerikanska motsvarigheter. Kanske därför att den amerikanska fredsoppositionen, en fredsopposition som i så hög grad inspirerat vår egen kritik, haft så många skickliga och kunniga företrädare, som lyckats förmedla sin bild av Vietnam genom amerikanska massme: dia. Det fanns ingen nämnvärd opinion här i landet för att Sverige skulle kritisera fransmännen under Indokinakriget eller Algerietkriget. Det finns en desto starkare opinion för att vi skall säga vår mening om Vietnam. Det är bra att så sker. Men det är inte bra att vår opinionsbildning i så hög grad betingas av hur massmedia från det ena året till det andra riktar in sina strålkastare. Om de amerikanska massmedia skulle upphöra att syssla med Vietnam kan det hända att också den svenska allmänheten glömmer det vietnamesiska folkets fortsatta lidanden. Herr talman! Jag betraktar de förhållanden jag här berört som en fara för demokratin. Vi får inte bli massmedias fångar. Vi får inte låta vårt handlande styras av opinioner, som systematiskt arbetas fram av små, anonyma grupper. Dessa grupper kan vara av växlande slag. Det gäller att spåra dem. Det gäller att skapa och upprätthålla en ständig, kritisk beredskap gentemot massmedias budskap. Det är en uppgift som kommer att kosta oändliga mödor. Men det är en nödvändig uppgift, om vi skall kunna bygga den svenska demokratins handlande på en vaken och i verklig mening upplyst opinion.

Herr talman! Alldeles före middagspausen sade herr Björk några mycket tänkvärda ord angående massmedias information till människorna inte bara i detta land utan i världen över huvud taget. Bland annat berörde han också den osäkerhet om sanningen som kan råda om händelser i länder långt avlägsna från vårt, och han nämnde förutom naturligtvis Nigeria också Vietnam. Jag vet inte hur långt herr Björks uttalande bär, om det skall utgöra signalen till ändrade ställningstaganden i något hänseende, men jag finner att vad herr Björk sagt är av stort intresse för frågor som vi diskuterar.

Herr talman! Detta är nu den sista remissdebatten i riksdagens första kammare. Förhållandet skulle i och för sig kunna ge anledning till tillbakablickar på den roll kammaren spelat i vårt lands historia. Herr Kaijser har redan gjort en del tillbakablickar i går. Jag skall emellertid rikta blickarna mot framtiden. Kammarens talman herr Boheman har i sitt värdiga svar på trontalet uttalat önskemålet att enkammarreformen måtte medföra den avsedda fördjupningen av den svenska representativa demokratin. Jag vill för min del gärna ansluta mig till detta önskemål, samtidigt som jag finner det befogat att också ge uttryck åt några av de farhågor jag känner inför konsekvenserna av det nya systemet. Det kan knappast förnekas att övergången till den nya ordningen med valet i höst givit upphov till oro i skilda grupper av det svenska folket. Inför det uppenbara hotet att helt förlora representationen i enkammaren har kommunistpartiet drivits till en nästan desperat aktivitet för att försvara sina parlamentariska positioner. Det gäller för dem att komma över de magiska fyra procenten, som avgör mellan att rent matematiskt erhålla 14 mandat eller inget alls, och möta det socialdemokratiska argumentet att en röst på kommunisterna blir en bortkastad röst. Säkert är, att alldeles oavsett hur de vilda strejkerna kommer till, så nog har kommunisterna intresse av dem och vinster att göra på dem. Den internationellt organiserade kommuniströrelsen, som utomlands visat sin förmåga att organisera vilda strejker och skapa oro, förefaller att ha ryckt ut för att ge det svenska kommunistpartiet en hjälpande hand. Ingen borde behöva ta fel på vilken effektivitet infiltrationen i våra dagar kan visa i ett så aningslöst folk som det svenska. Det är onekligen på samma gång myc ket att vinna och mycket att förlora för kommunisterna. Detsamma gäller naturligtvis socialdemokraterna, som är de som skall taga eller tillhandahålla dessa tänkta 14 mandat. Från den bor: gerliga kanten har kommunisterna inte många väljare att få, eller snarare inga alls. Riskerna för socialdemokraterna att bli beroende av antingen de borgerliga eller kommunisterna i enkammarriksdagen är så uppenbara att ett desperat drag kommit över socialdemokratisk politik. Inte heller dessa kan räkna med att få många borgerliga väljare. Striden om vänsterväljarnas bevågenhet har följaktligen försatt socialdemokraterna i tvångsläget att, måhända inte ovilligt för många av dem, vrida sin politik åt vänster. Påtagligt synes mig detta vara i den skarpa antiamerikanism i handling, parad med lugnande ord, som präglat och alltjämt präglar den officiella politiken. Lika markant är vänsterinriktningen i den antikapitalism som kommer till uttryck i det längst gående arvsoch förmögenhetsskatteförslag som socialdemokratin någonsin hållit fram för svenska folket. Antiamerikanism parad med antikapitalism har av naturliga skäl inte kunnat undgå att på den borgerliga kanten framkalla en motsvarande oro för landets framtidsutsikter i fråga om både trygghet till individuell livsföring och egendom och frihet till självutveckling. Utomlands har dessa strävanden hos regeringspartiet väckt undran och frammanat en avvaktande och försiktig attityd mot vårt land. Särskilt har detta märkts inte bara på det utrikespolitiska området i fråga om vår neutralitet, utan även på det ekonomiska fältet. Vi har inte den självfallna kredit i vår utrikeshandel som vi tidigare kunnat räkna med. Under åren 1966—1968 kunde vi leva på denna kredit, detta förtroende. Men det verkliga betalningsläget blev därmed dolt för folket. De upprepade frågorna t.ex. om vår EEC anslutning, formulerade som: ”Vad vill Sverige egentligen?”, talar också sitt varnande språk. Man är i utlandet alls inte okunnig om svenska förhållanden och långtifrån oerfaren i politiska bedömningar. Efter ett års interregnum har Förenta staterna utnämnt en ny ambassadör till vårt land. Det skedde dagen innan trontalet skulle hållas med dess uttalande att ”rikets förhållande till främmande makter är gott”. Därmed utraderade amerikanerna det frågetecken i kanten på trontalet som svårligen kunnat utebli vid fortsatt frånvaro av ambassadör. Vi i vårt parti hälsar naturligtvis med tillfredsställelse president Nixons beslut, och jag vill framföra den önskan att den nye ambassadören skall känna sig välkommen till vårt land. Majoriteten av det svenska folket bär förvisso inte på antiamerikanska känslor. Ambassadörsutnämningen är, synes det mig, ännu så länge mest en symbolisk gest, en utsträckt hand till vårt land. Som hans excellens utrikesministern sade i interpellationsdebatten med herr Hernelius strax före jul är det dock på handlingarna det ankommer om goda relationer skall kunna uppnås igen. Det krävs nu från vår sida motprestationer i handling — friktionsämnena mellan Sverige och det officiella USA kvarstår alltjämt, och främst bland dem står, så långt jag kunnat finna, den svenska Vietnampolitiken. Det är egentligen, herr talman, en ganska säregen fras, denna i trontalet att ”rikets förhållande till främmande makter är gott”. Nästan alla nyanser synes kunna rymmas därunder, med undantag möjligen för öppet krig! Det finns ju länder, men jag vill inte utpeka några, beträffande vilka jag verkligen undrar om regeringen och utrikesministern själv vill skriva under på trontalets ord, att döma av egna utsagor och åtgöranden. Om man talar med representanter för sådana länder, får man tyvärr inte den uppfattningen att de anser att allt står väl till, ty de frågar ofta vad de å sin sida kan göra för att förbättra sina relationer med vårt land. Jag ställde ett par dagar före höstsessionens slut en interpellation till statsministern, vari jag påtalade det smädliga sätt varpå herr Palme uttalat sig om Förenta staternas, Australiens, Nya Zeelands och andra vänligt sinnade staters bundsförvant i Vietnamkriget, den sydvietnamesiska regeringen. Jag vet inte om jag någonsin får svar på min interpellation. Men då det sedan interpellationen väcktes har meddelats, att inte endast herr Erlander, som jag där åberopar, utan även statsminister Palme själv har för avsikt att resa till Förenta staterna för att söka förbättra våra relationer med detta land, anser jag det ofrånkomligt att vårt lands officiella mellanhavanden med den sydvietnamesiska regeringen blir uppklarade och relationerna lagda på en realistisk bas. Utrikesministern sade även i den nyss nämnda interpellationsdebatten före jul ett par ord om läget i Sydvietnam, som jag vill återkomma till. Utrikesminister Nilsson gjorde gällande att den lagliga regeringen i Saigon ”endast behärskar vissa delar av landet”. Jag utgår från att utrikesministern med ”landet” avser Sydvietnam och inte hela Vietnam. Som jag upprepade gånger har framhållit saknar den svenska utrikesförvaltningen korrekta informationer om läget och utvecklingen i Sydvietnam. Inte minst gäller detta också de amerikanska och australienska truppernas roll i landet. Anledningen härtill är väl främst att tillskriva att vi har dragit tillbaka vår representation i Saigon, vars uppgift ändå skulle vara att ge en korrekt värdering av insatser i kriget och en objektiv bedömning av läget. Utrikesministern är helt enkelt illa underrättad. Vilket utrymme har inte detta berett FNL-propogandan i vårt land att ohämmat driva sitt spel! Det är onekligen ett genialt schackdrag, varifrån det än kommit, att hålla en redan förut okunnig allmänhet i fördjupad okunnighet i åratal genom att avskärma även landets utrikesförvaltning från att inhämta de objektiva informationer för vilka utrikesförvaltningen eljest är avsedd. Jag skall inte argumentera utifrån egna bedömningar utan skall be att till protokollet få inläsa citat ur några meningar ur ett brev, som herr Hibinette och jag har erhållit från ordföranden i den sydvietnamesiska senatens utrikeskommitté. Han är tillika förutvarande borgmästare i Hanoi. Jag anser inte att jag gör mig skyldig till någon indiskretion på grund av uttalandets karaktär. Brevet är daterat den 10 december i fjol. Det lyder i transumerade delar så här: ”Kommunistanfallet mot Sydvietnam kan icke nå utanför djungeln och bergstrakterna på gränsen till Cambodja. Detta är anledningen till att kommunisterna har planerat att intensifiera sina minutläggares aktivitet. Denna mötes framgångsrikt med ”Phoenixkampanjen”, polisoperationer och av hemvärnen. I Nordvietnam är folket så modfällt att det försummar att bärga risskörden från november—december 1969, varigenom det låter en del av det oskalade riset gro i risfälten. Folket är inte berett att arbeta för april—maj månads risskörd 1970. De krigsrapporter som efter brevets datum har nått vårt land bestyrker i mycket riktigheten av denna information. Av denna framgår, i synnerhet i belysning av händelseutvecklingen sedan vi drog tillbaka vår Saigonrepresentation, att den lagliga regeringen har läget under kontroll i Sydvietnam och stöd av en majoritet av dess folk i försvaret mot kommunismen. Folket bor inte i nämnvärt antal i djungler och bergstrakter. Det är i det hänseendet utrikesledningen avslöjar sin elementära och häpnadsväckande okunnighet om och felbedömning av förhållandena i Sydvietnam. Jag har tagit fram detta citat därför att regeringen i handling — och det är ju det viktigaste — oförtrutet har fortsatt sin Vietnampolitik. I statsverkspropositionen meddelas ånyo att 225 miljoner kronor skall utgå till hjälp åt Nordvietnam, medan ingenting motsvarande föreslås åt Sydvietnam. Jag har redan tidigare sagt att jag inte vill medverka i en sådan orättvis politik. Nordvietnam invaderar Sydvietnam och får hjälp av Sverige. Sydvietnam försvarar sig mot invasionen och får ingen hjälp av Sverige, därför att inte Nordvietnam vill upphöra med invasionen. Grosso grottesco! herr talman. Det för vårt land viktigaste i denna fråga är emellertid att våra relationer med Förenta staterna knappast kommer att bli bättre så länge vi driver denna stödpolitik till förmån för ett land som är Förenta staternas fiende. Jag påyrkar en klart synlig förändring i denna politik. Jag skall också tillåta mig att säga ett par ord i en fråga där enligt min mening utrikespolitik och internationell ekonomi går hand i hand, innan jag går över till några synpunkter på finansplanen. I denna säger finansministern nämligen en sak som jag tror är uttryck för vitt spridd missuppfattning om vad som går på djupet i fråga om de internationella finansiella förbindelserna och den roll guldmetallen spelar för dessa. Herr Sträng säger — efter redogörelse för inträffade valutajusteringar i Europa — så här: ”Ett tecken på att förtroendet för det internationella betalningssystemet förstärkts är även nedgången av guldpriset på den fria marknaden.” Detta är att rikta uppmärksamheten åt fel håll i fråga om vad som är viktigt. Det är de amerikanska soldaterna i Vietnam som återställt ordningen och förtroendet för Förenta staternas makt, dollarns ställning och det på dollarn och guldet uppbyggda internationella betalningssystemet. Jag har vid flera tillfällen här i kam maren sökt tala om anledningen till guldprisrörelserna. Jag tillåter mig hänvisa till vad jag sade flera gånger på våren 1968 om Vietnamkrigets roll för guldprisstegringen vid samma tidpunkt. Tet-offensiven i februari, upphörandet av bombningen av Nordvietnam och president Johnsons avböjande av förnyad presidentkandidatur uppfattades av människor i stora områden av världen som inledningen till en amerikansk reträtt, inte bara i Sydvietnam utan på många håll — med orätt, som det visade sig. När nu läget dess bättre stabiliserats genom en kraftfullare amerikansk utrikespolitik under president Nixon har det också lugnat sig åtminstone för den närmaste framtiden på det internationella guldoch betalningsområdet. Därvid är det en viktig händelse som inträffat vid årsskiftet och som jag vill peka på. En överenskommelse har nämligen träffats mellan Förenta staterna och Sydafrikanska republiken med konfirmation av guldets roll i betalningssystemet samt regler och villkor för försäljning av nyproducerat guld. Jag avstår från att nu gå in på detaljerna i denna överenskommelse, men den bör finnas med i vår bild, vilket finansplanen försummat, av den ekonomiska situationen. Guldfrågan har nämligen icke ringa betydelse för räntenivån och ränteutveckling i världen och angår därmed indirekt alla dem i vårt land som är intresserade av räntans höjd och kreditpolitiken. I det sammanhanget är de speciella dragningsrätterna ointressanta. = Till skillnad från guldet når de aldrig utanför centralbankernas elfenbenstorn. Finansplanen har ett halvdunkelt resonemang om utsikterna för räntenivån, där det antyds att den amerikanska betalningsbalansen behöver förbättras och att detta endast kan ske genom inflationsbekämpning i USA, varför kräves kreditknapphet och hög räntenivå. Vidare antydes å andra sidan att nya underskott i den amerikanska betal ningsbalansen är nödvändiga för att öka dollarutflödet till andra centralbanker och därmed den internationella likviditet som är förutsättningen för att få ned räntenivån. Startar man i andra änden av detta resonemang, kommer man till att för att få lägre räntenivå internationellt och i vårt land krävs inflation i USA. Men hur tror man då att man skall kunna hålla guldpriset någorlunda stabilt och bevara förtroendet för det internationella betalningssystemet? Skärp er mina herrar finansplaneskribenter! Jag kan för min del endast beklaga att den guldköpspolitik jag i många år förordat avvisats av riksdagen. Varifrån Sverige nu skall få den internationella likviditet som säges utgöra förutsättning för sänkt räntenivå förblir åtminstone för mig förborgat. Ja, det vill säga, en valtaktiskt motiverad räntesänkning på en halv procent eller så under tiden den 15 juli till den 15 oktober i år försöker man kanske alltid att bereda utrymme för. Herr talman, egentligen är det finansplanen som skall vara föremål för remissdebatten, och jag bör kanske säga några ord speciellt om den. Vi har brukat säga att detta tillfälle är finansministerns stora dag på året. I går kväll förklarade herr Sträng emellertid själv att han ville avstå från ett programtal i vår kammare, Den kritik som redan levererats av tidigare talare i debatten gör det onödigt för mig att upprepa redan kända argument. Några ord på vägen vill jag dock foga till det redan sagda. Även enligt min mening är handelsbalansens prognos friserad med omkring en halv miljard kronor på de kombinerade importoch exportsiffrorna. Det skulle väl sett för illa ut med ett bytesbalansunderskott av oförändrad storleksordning i år som i fjol, antar jag. Viktigare än en missvisande prognos, som i alla fall bara är en prognos, är dock inverkan på bytesbalansen av de vilda strejkerna. LKAB:s försäljningsbortfall torde redan nu kunna an Statsverkspropositionen m.m. tas ligga i hundramiljonersklassen i valutor, och fortsätter strejken stiger naturligtvis bortfallet av exportvalutor med ett hundratal miljoner kronor i månaden. Detta kan kanske bäras trots allt, men om hela löneoch inkomstläget i landet lyfts upp till följd av strejkerna i verkstadsindustrin så slår det på mycket kraftigare sätt. Dels blir kostnaderna för exportproduktionen högre, och det blir svårare att sälja, eventuellt med förlust av exportvalutor till följd. Dels höjs inkomster och köpkraft inom landet med ökade möjligheter för importen på den svenska marknaden. Importräkningen stiger med ökade anspråk på valutor.

De unga generationerna har ingen aning om den händelsen och den debatten. Man kan bara hoppas att finansministern inte har glömt och drar de rätta konsekvenserna därav för landets del. Det är naturligtvis inte helt uteslutet att 1947 års skattelagar kan ha spelat viss roll för utvecklingen då. Herr Alemyr i kapitalskatteberedningen gjorde en antydan däråt så sent som i går kväll. Av någon anledning gillar inte folk konfiskationer. Herr Wigforss avgick och lämnade landets affärer i salig oreda. Det var den gången det. Det är en annan sak som också bekymrar mig. Det talas rätt mycket om solidaritet just nu, Statsminister Palme ägnade enormt många ord i går åt den saken. En av de företeelser som på lönefronten tär mest på solidariteten är lö neglidningen. Särskilt gäller detta förhållandet mellan arbetargrupperna å ena sidan och tjänstemännen å den andra. De senare har onekligen betydligt hårdare fixerade avtal och kan sällan nå någon med arbetargrupperna jämförbar löneglidning, oftast ingen alls. Man kan nu säga att de vilda strejkerna i den mån de leder till ökade löner är en form av kollektiv löneglidning inom ramen för de kollektivavtal som slöts i fjol och skall gälla även i år. Avtalen har ju inte sagts upp. Följden blir, att tjänstemännen förblir låsta i sina mödosamt hopsnickrade avtal, medan de vilda strejkerna hittills gett ett mycket gott utbyte för arbetarna. Solidaritet mot tjänstemännen är detta minst av allt. Det slog mig för övrigt i går att statsminister Palme i sin deklaration i LKAB-frågan konstaterade eller slog fast att de strejkande skulle få höjda löner. Genom att säga så, innan ens förhandlingar upptagits, har statsministern engagerat staten-aktieägaren på ett sätt som bra mycket liknar ett löfte. För riksdagens lönedelegation, som visserligen inte har med statsföretagens löner att göra men väl med affärsverkens och förvaltningens tjänstemannalöner, måste det bli påfrestningar om även affärsverkens kollektivanställda dras in i de vilda streikerna. även de kan åberopa statsministerns ord med hänvisning till solidariteten. För tjänstemännen i statlig tjänst ter sig läget inte trevligt om solidaritetskravet förblir ensidigt. Jag tycker inte att regeringsledamöterna har varit särskilt lyckosamma i sina offentliga uttalanden i år, och jag måste vända mig mot vad finansministern sagt om hemmafruarna. Om tidningarna återgivit saken rätt lär herr Sträng ha sagt att hemmafruarna får behålla sin frihet att stanna hemma, men får finna sig i att då ta en sänkt standard. Jag förstår den hemmafru som reflekterade när hon hörde detta och sade: Är det samhällets tack för barnen som landet fått? Till sist, herr talman, vid årsskiftet kunde statistiska centralbyrån rapportera, att 1970-talet också kunnat inledas med den glädjande nyheten att befolkningen just passerat åttamiljonersstrecket. Befolkningsökningen under 1960 talet består emellertid till mycket stor del — om jag minns rätt till en halv miljon — av utlänningar som invandrat till vårt land. Vad centralbyrån dessutom meddelade var att antalet barn födda under år 1969 var det lägsta sedan 1930-talet. Jag vill därför sluta mitt anförande med frågan: Skall vi ha svenska barn i fortsättningen? Mitt praeterea censeo, herr talman, att nationalbudgeten bör utskottsbehandlas, kommer tydligen att villfaras i enkammarriksdagen. Jag ber att få yrka på remiss.

Herr talman! I årets remissdebatt har vi här i första kammaren den ordningen att vi på talarlistan är indelade efter ämnesområden. Jag skall, herr talman, redan nu erkänna att jag inte helt kommer att hålla mig till det område jag står under, nämligen sociala frågor. I årets finansplan utlovas förslag till reformering av skattesystemet för enskilda personer. Finansministern gläntar bara på dörren och visar en del ingredienser, bl.a. en omfördelning till förmån för låginkomsttagarna och en övergång till individuell beskattning. Båda dessa grundprinciper är bra och i linje med strävande till större jämlikhet. Men reformen är stor och har många konsekvenser, som för oppositionen ännu är fördolda. Finansministern frångår gängse sed med parlamentarisk utredning och ställer oppositionen åt sidan utan möjligheter att framföra åsikter i utredningsskedet. Vi får så småningom ta ställning till ett färdigt förslag, har två veckor på oss att ta ställning både till konsekvenserna och tekniken. Vi hälsar redan nu med tillfredsställelse att låginkomsttagare får lägre skatt men undrar när vi är mogna att ta ännu ett steg mot jämlikheten, nämligen att garantera alla människor en viss minimiinkomst. Finansministern skriver angående individuell beskattning, att beskattningen bör göras oberoende av kön och civilstånd. Ja, det är riktigt, och man tycker nog att man känner igen ordvalet från våra motioner och från tidigare remissdebatter. Men finansministern talar inte om huruvida all sambeskattning av arbetsinkomster skall slopas. Vi har nu under några år haft frivillig särbeskattning, men inte alla har fått vara med. Jag tänker på egna företagare i de fall då båda makarna gör sina arbetsinsatser inom företaget. Men jag tar för givet att sådana skönhetsfläckar som har funnits i provisoriet — som jag kallar det frivilliga systemet för — nu skall vara utraderade. I Danmark, där man infört särskatt från årsskiftet, har man funnit en metod att dela inkomsten. Jag tar, som jag sade, för givet att finansministern anser det självklart att alla skall inordnas i systemet, eftersom finansministern skriver att det skall bli en övergång till en allmän individuell beskattning. Det skulle också innebära att kvinnorna som arbetar i det gemensamma företaget skulle bli delaktiga av det sociala systemet, t.ex. sjukförsäkring och pension. Det är ett skydd som jag anser att ingen bör ställas utanför. Men en övergång till särskatt kräver särbestämmelser för äldre kvinnor och för kvinnor som saknar utbildning eller som bor på platser där arbetsmöjligheterna är få eller kanske helt saknas. När det gäller de kvinnor som önskar arbeta men som av olika anledningar inte kan få något arbete är det också en tänkbar väg att inordna dem under arbetslöshetssystemet. De som ställer sig till arbetsmarknadens förfogande men som inte får arbete skulle kunna få arbetslöshetsunderstöd. Men det är en andrahandslösning. Rätten att få utföra ett arbete måste omfatta alla och måste på alla sätt främjas. Förvärvsavdragen, som kvinnor med barn nu har om de förvärvsarbetar, talar finansministern inte om. Särskatt och förvärvsavdrag hör inte samman, så jag utgår ifrån att dessa avdrag är borta, men varför denna tystnad? Om förvärvsavdragen är borta så är det avsevärda belopp som barnfamiljerna går miste om, och då är det alldeles obegripligt att finansministern kan skriva i finansplanen att budgetförslaget innebär avsevärda förbättringar för barnfamiljerna. även om förvärvsavdragen skulle bli kvar, betecknar jag det som en ren bluff att säga att barnfamiljerna får avsevärda förbättringar. Det föreslås att höjningen med 300 kronor skall träda i kraft den 1 januari 1971, samtidigt med en momshöjning på 4 procent. Men redan i dag, före momshöjningen, skulle barnbidraget behöva höjas med 315 kronor för att följa med konsumentindex och standardutvecklingen. Standardklyftan mellan barnfamiljer och andra vidgas; jämlikheten slår inte igenom när det gäller personer som har barn. I statsverkspropositionen står att läsa att folktandvårdsutredningen snart skall lämna sitt betänkande angående utbyggnad av folktandvården, innebärande en utökning av den fria tandvården för barn och ungdom. Det är mycket angeläget, och vi har väntat länge på detta. Vi vet att många ungdomar inte sköter sina tänder. De går nu i skolan längre tid, och många gånger har föräldrarna inte råd att bekosta tandvården under den tiden. Vi har en gräns, 16 år, som finns kvar i många sammanhang när det gäller samhällets stöd. Denna 16-årsgräns är inte relevant i dag när tiden för utbildningen är så mycket längre. Socialministern tar också upp en annan sak som är intressant, nämligen tandvårdsförsäkringen. Det är en reform som brådskar. Det är egentligen ganska förunderligt att man har dröjt så länge med den satsningen. Vi har förbättrat sjukförsäkringen, bl.a. med sjukronorsreformen vid årsskiftet för att därmed nå en enhetlig läkarvårdsavgift. Men när det gäller att bota skador i tänderna finns det ingen försäkringsform, trots att dåliga tänder för med sig konsekvenser för kroppen i Övrigt. Jag hoppas att erforderliga utredningar skall göras snabbt och att förslag skall läggas fram. Jag upprepar än en gång att tandvårdsförsäkringen är mycket angelägen och brådskar. Så, herr talman, bara några ord om konsumentupplysning och konsumentfrågor. Alla säger sig vara överens om att det behövs ökad konsumentupplysning och att konsumenterna bör vara kunniga för att kunna göra sig gällande och kunna påverka sin situation och påverka varuutbudet. Men de belopp som samhället satsar för att underlätta för konsumenten är ringa. Det finns alltid skäl för att vara återhållsam, det pågår alltid utredningar. Just nu arbetar som alla vet konsumentutredningen. Men handelsministern föreslår en liten förändring som inte kostar pengar men som är en förändring, nämligen överflyttning av hemkonsulenterna till länsstyrelserna. Hemkonsulenterna har tidigare varit anställda av hushållningssällskapen. Vid omorganisationen, då sällskapens arbetsuppgifter till större delen övertogs av lantbruksnämnderna, blev även hemkonsulenterna placerade där under en övergångstid. Jag finner det mycket tveksamt med överflyttningen till länsstyrelsen. Det enda skäl jag kan finna är närheten till priskontoren. Men det finns ett annat organ på det regionala planet som har intresse av kostoch konsumentupplysning, och det är landstingen. Man bör på alla områden stärka det medborgerliga inflytandet och därmed också ansvaret, det brukar vi vara rätt överens om. Vi behöver konsumenter som är upplysta om olika varor, upplysta om riktig och hälsosam kost. Att kunna väga föroch nackdelar mot varandra vid köp av olika varor är något helt annat än att endast jämföra priser och köpa det som är billigt. Prismedvetenheten behövs, jag förnekar inte det, tvärtom. Men man behöver också andra kunskaper så att man kan bedöma vad man får för pengarna. Kostoch konsumentupplysningen är mycket viktig. De som har ansvar för denna viktiga verksamhet bör vara politiskt valda personer med politiskt ansvar och politiskt förtroende, personer som har en naturlig förankring i regionens folkrörelser och offentliga liv.

Herr talman! Opinionsbildningen har kommenterats en hel del under denna remissdebatt. Före middagspausen gav herr Kaj Björk sin analys av massmedias möjligheter att påverka vår bild av det internationella skeendet. När debatten inleddes i går ägnade sig herr Helén rätt mycket åt att tala om politisk opinionsbildning, och jag måste tillstå att jag i många stycken inte förstår hans och folkpartiets resonemang. Den fjärroch närdemokrati han talar om existerar väl delvis redan inom de stora folkrörelserna och de politiska organisationer som de flesta av oss tillhör här i kammaren, där medlemmarna har möjligheter att ta ställning till politiska frågor och genom sina förtroendemän kan föra sina tankar vidare. Vi får säkerligen tillfälle att föra den debatten ganska ingående under det arbetsår som nu ligger framför oss. Vad jag däremot mycket starkt redan i dag skulle vilja opponera mig mot är det förslag som herr Helén omnämnde och som vi redan tidigare genom motioner fått ta ställning till, nämligen offentliga utskottsförhör. Jag är fullt på det klara med att man mycket väl kan ge offentlighet även åt arbetet i ett utskott.

Jag tror vi skall göra klart för oss att förhållandet är exakt detsamma i den svenska riksdagen. Vi skulle mycket väl kunna hålla offentliga utskottssammanträden, men vi skall vara på det klara med, att i så fall blir besluten annorlunda. Det är inte säkert att de alltid blir av bästa art. Det skall vara insyn i hur en demokrati arbetar, men när man till sist skall ta ställning, kan det vara bra att en människas ställningstagande vid ett sammanträde icke låses fast så att det ej finns möjlighet till kompromisser och samförstånd en annan gång. Någon gång bör det vara arbetsro kring beslutsfattandet, och det är också det, herr talman, som har föranlett mig att begära ordet under rubriken ”Abortfrågor”. Slår man upp riksdagsberättelsen ser man att 1965 års abortkommitté kommer att bli färdig med sitt arbete i år och lämna sitt betänkande att behandlas av remissinstanser och i sinom tid också av den svenska riksdagen. Det är precis samma förfarande som vi har haft när alla frågor av större eller mindre art avgjorts. Det som väl gjort mig och många med mig, inte minst inom den stora organisation som jag har glädjen att företräda, betänksamma är att vi tycker att denna arbetsro håller på att allvarligt störas, och störas på ett sätt som sannerligen inte kommer att gagna saken. Abortfrågan är en stor och viktig fråga. Det gäller människor och människors förhållanden, och frågan är allvarlig, inte minst för dem som den berör. De lagar och regler som vi kringgärdat abortlagstiftningen med är skapade av människor för människor utifrån våra egna erfarenheter och värderingar. Men lagar och regler blir lätt föråldrade och speglar en annan tid än den vi lever i. De behöver ständigt ses över och anpassas till utvecklingen. Statsverkspropositionen m.m.

Utredningen fick mycket klara direktiv och har arbetat kanske längre än vi från början hade väntat oss. Vi har under tiden inom våra organisationer försökt upplysa den stora allmänheten och de intresserade om vad abortfrågan egentligen gäller och hur lagen fungerar i dag. Det kvinnoförbund som jag representerar gav t.ex. tillsammans med vårt partis ungdomsförbund och studentförbundet samt Riksförbundet för sexuell upplysning ut en fullständigt otendentiös skrift som bara lade fram den lag som gäller i dag. Jag vill erinra om att den sista indikationen, den som vi brukar kalla fosterskadeindikationen, togs utan alltför intensiva debatter både i det utskott där vi till sist enades om förslaget — i varje fall en stor majoritet — och sedermera av riksdagen. Ett enigt utskott och därefter en fullständigt enig riksdag har ändrat vår abortlagstiftning en gång senare för att det skulle finnas vissa möjligheter att inom det medicinska området experimentera med en del nya medel som har kommit fram. Också vid det tillfället då vi ändrade vår abortlagstiftning på punkter som ansågs så väsentliga utomlands att de fick mycket stor publicitet även i andra världsdelar, så fattades beslutet i en lugn, saklig stämning och med stor enighet. Jag är, herr talman, mycket rädd för att vi är på väg in i en situation där inte samma enighet kommer att råda. Jag har tidigare kritiserat en del politiska organisationer som i sista stund har tagit ställning i abortfrågan och uppvaktat kommittén med sina synpunkter. Men det är en fullt legal form av opinionsbildning. En organisation har rätt att göra sin mening gällande.

Det har varit ett känslomässigt engagemang som icke passar i denna fråga. Det har också varit ett försök att sprida en uppfattning om hur vår svenska abortlagstiftning fungerar, som såvitt jag kan bedöma inte stämmer överens med verkligheten. Vi vet inte i dag vilka förslag abortutredningen kommer att lägga fram. En del har det väl ryktats om, och enligt min uppfattning har man i ett försök att i sista stund påverka utredningsledamöterna sökt skildra dagens verklighet så att utredningen i sina förslag skall anpassa sig därefter. Det är ingen sann bild av verkligheten som har lämnats vid dessa möten och i dessa upprop.

Många av de artiklar och upprop jag har läst är emot agerandet i kyrkor och de stora, tysta och allvarliga demonstrationstågen. Artiklarna och uppropen innehåller lika många grova felaktigheter som de opinionsyttringar som förekom strax före jul gjorde. Det som är verkligt beklagligt är att man så fritt svänger sig med uttrycket fri abort. Jag representerar själv en politisk organisation som många gånger sagt och även i dag säger att man gärna ser en ännu större liberalisering av den svenska abortlagstiftningen. Samtidigt emotser vi stora insatser för att på olika sätt hjälpa kvinnor så att abort förhindras. I vår studieverksamhet och i den skrift som givits ut och publicerats i 18 000 exemplar har dessa frågor verkligen ingående diskuterats. Vi skulle vilja ställa frågan vad man menar med fri abort. Det tycks inte finnas någon som har analyserat begreppet. Jag ställer bara frågan — jag har inte följt abortutredningens arbete. Men vad menar man? Vill man verkligen ge den stora svenska allmänheten intrycket av att det existerar fri abort i vårt land, att vi har förhållanden som i Sovjet, där kvinnor enligt uppgifter från 1968 kan få abort före tolfte veckan av havandeskapet? Har vi en fri abort på samma sätt som i Polen, där man visserligen kräver ett intyg men där ändå läkaren kan göra ingreppet på sin egen privata klinik? Ingen har i den ytliga, känslomässigt laddade diskussionen satt sig ned att analysera begreppet. Ingen har tagit den minsta hänsyn till den verkligt allvarliga debatt som fördes här och i medkammaren, då vi med tanke på neurosedynskadorna och de erfarenheter vi fick därifrån införde en femte indikation. Debatten förs uppenbarligen icke på det sätt som den bör föras. Det är också en form av opinionspådrivning, och jag tycker det finns anledning till att mycket klart och mycket bestämt säga ifrån att den motverkar sitt syfte. De som önskar en ytterligare liberalisering, de som bara sakligt vill diskutera lagen utifrån dess nuvarande innehåll, de som vill ta ställning på egen hand utan påverkan utifrån betackar sig för sådana påtryckningar. Jag tror, herr talman, att abortutredningen verkligen skulle behöva arbetsro. Även vi som har fått förtroendet att ta ställning som remissinstanser, och de som i framtiden i en enkammarriksdag slutgiltigt skall behandla abortfrågorna behöver arbetsro och tystnad kring denna stora och viktiga politiska fråga. Den kräver allvar, och den kräver tystnad, innan vi om några månader får se det förslag som läggs fram.

Herr talman! Fröken Mattsons intressanta anförande började med att hon sade sig inte förstå folkpartiets förslag om offentliga utskottsutfrågningar. Det kan möjligen bero på att fröken Mattson inte har läst innantill vad folkpartiet sagt i den frågan. Jag skulle gärna vilja mycket kort sammanfatta det, eftersom den beskrivning fröken Mattson gav på nästan alla punkter var felaktig. Det sägs i det uttalande som folkpartiets landsmöte antog, att riksdagens utskott skall ha möjlighet att vid behandlingen av olika ärenden för utfrågning inkalla personer utanför utskottet, t.ex. statsråd, riksdagsmän, representanter för olika organisationer och myndigheter eller fristående experter. Den som blir kallad till utfrågning skall ha rätt att vägra infinna sig, och den som infinner sig skall ha rätt att vägra svara. Vidare talas det om att en tredjedel av utskottets ledamöter skall ha möjlighet att begära en sådan utfrågning. Vi menar självfallet inte att utskottets arbete i sin helhet skall bedrivas i offentlighet. Däremot anser vi att detta är en arbetsform som utskotten bör ha möjlighet att begagna sig av. Jag är övertygad om att det finns många i det här landet som har lättare än fröken Mattson att förstå behovet av att en sådan ökad öppenhet tillämpas i väsentliga delar av riksdagsarbetet. I sitt anförande i övrigt tog fröken Mattson upp abortfrågan närmast från den utgångspunkten att förutsättningen för en saklig behandling av detta problem skulle vara att den nu sittande abortutredningen får inte bara arbetsro utan även tystnad. Jag har en något avvikande uppfattning. Under de senaste dagarna har det i tidningarna skymtat uppgifter om att abortutredningen inte kan beräknas bli färdig med sitt betänkande under första halvåret i år. Enligt samma uppgifter föreligger ännu inte det statistiska underlag som utredningen har begärt. Samtidigt synes man i utredningen ha nått ganska långt när det gäller slutgiltigt ställningstagande i principfrågorna, om dessa tidningsuppgifter är korrekta. När utredningen tillsattes, skedde det som ett svar på den livliga debatt som utlöstes av de s.k. Polenaborterna och riksåklagarens avsikt att väcka åtal mot de kvinnor som underkastat sig abortoperationer i detta land och även mot dem som förmedlat kontakt med polska gynekologer. Vi har under de senaste åren haft en debatt för och emot det som alltför förenklat kallas ”fri abort”.

Motiven bakom denna lag har varit att skydda både kvinnan och fostret. Abortlagen skall vara ett stöd för kvinnan. Lagen skall kunna fungera som ett skydd för kvinnan mot omgivningens påtryckningar i den ena eller andra riktningen, men lagen skall också skydda fostret i de fall då motiven för abort synes otillräckliga. Denna individuella prövning är den nuvarande lagens styrka och svaghet. Den medger en humanitär omsorg om varje sökande som är grundläggande i ett samhälle som vill sätta människan i centrum. Samtidigt kan beslutsprocessen bli så grundlig att den abortsökande får utstå onödig väntan och utsättes för orimlig psykologisk press. På sistone har socialstyrelsen tenderat att bevilja en allt större procent abortansökningar. Antalet ansökningar till socialstyrelsen var 7550 år 1968, av vilka 93 procent beviljades. År 1969 var ansökningarna ungefär 7600, av vilka mer än 93 procent beviljades — den exakta siffran föreligger ännu inte. Samtidigt har antalet aborter på tvåläkarintyg ökat från 4450 år 1968 till 7 079 år 1969. De lokala utredningarna och kontakterna med kvinnan har kanske stundom skett summariskt. Det kan bero på att kuratorer och psykiatrer ibland kan känna sig utlämnade åt socialstyrelsens som många menar alltför summariska handläggning. En känsla av meningslöshet i det egna arbetet sägs på sina håll ha brett ut sig inför en alltför generös bifallspraxis. Om ett ingående arbete skall nedläggas på det lokala planet, måste man där få känslan av att kunna påverka besluten. En möjlighet att återge dem som sysslar med abortfrågan i praktiskt människovårdande arbete känslan av meningsfullhet skulle kunna vara att låta besluten oftare fattas på det lokala planet. Då skulle de också komma närmare den abortsökande själv. Som det nu är går alla abortbeslut upp till socialstyrelsens socialpsykiatriska nämnd, utom de s.k. tvåläkarintygen, som ju endast i efterhand godkännes av socialstyrelsen. Min förhoppning är att abortutredningen prövar alternativa former till beslutsfattande. En omdiskuterad fråga är om kvinnan ångrar en abort eller inte. Där förekommer givetvis variationer från fall till fall. Det kan erinras om bl.a. den debatt som utlöstes av ett abortprogram i TV hösten 1969, efter vilken det framhölls att en realistisk bild av en abort kunde vara olämplig att sända, därför att det kunde ge kvinnor förnyad anledning att känna sig pressade av en tidigare abort. Å andra sidan framhölls att i ett öppet samhälle med fri debatt måste det anses rimligt att allmänheten bereds tillfälle att genom massmedia informera sig om vad en abort egentligen innebär.

Det är också angeläget att opinionsmässigt underlag skapas för förebyggande åtgärder, bl.a. därför att dessa kan visa sig vara mycket kostsamma. Jag har alltså en rakt motsatt uppfattning mot fröken Mattsons. Jag tror att det är önskvärt att en saklig opinionsbildning sker i denna fråga precis som i alla andra frågor. Det förhållandet att det förekommer övertramp från båda de läger som uttalat sig i denna fråga skall väl ändå inte förhindra möjligheten för alla dem som seriöst vill diskutera denna fråga att uttala sig och bilda opinion. Detta har fröken Mattson gjort tidigare och också i dag, vilket jag tycker är riktigt. Jag är angelägen att understryka att det väl ändå skulle te sig orimligt, om riksdagen skulle uttala sig på ett sådant sätt att man är negativ inte bara till opinionsbildning av extrem art utan till seriös opinionsbildning i en av de svåraste samhällsfrågor som vi har att ta ställning till. Fröken Mattson sade att ingen har satt sig ner och studerat problemet. Ja, det är verkligen en lindrig överdrift! Den som t.ex. följt det arbete som Ekumeniska nämnden och dess sociala utskott har bedrivit i denna fråga vet att det är en överdrift. Nämndens socialsekreterare Anne-Marie Thunberg har i en uppmärksammad skrift påpekat att ordet ”välfärd” i debatten oftast användes som ett argument för en friare abortlagstiftning både vad gäller fostret och modern.

Dagens kris i abortfrågan består just i denna oklarhet.

Herr talman! Jag hade i den här remissdebatten egentligen tänkt tala om något helt annat, nämligen särbeskattningen och barntillsynen, men när jag blev uppmärksamgjord på att fröken Mattson och herr Wikström skulle ta upp abortproblemet, fann jag anledning att ändra mig och ämnar uteslutande uppehålla mig vid detta. Det vare mig dock fjärran att vilja riva upp någon debatt i den här mycket känsloladdade frågan. I den del som rörde abortproblemet instämmer jag helt med fröken Mattson, och jag vill uttrycka min tacksamhet för den uppmaning att ge arbetsro för kommittén som hon uttalade. I åtskilligt kan jag även dela de synpunkter som framfördes av min partivän herr Wikström. Tyvärr måste jag dock bemöta honom på ett par punkter. Främst gäller det vad han sade om adoptionen som ett medel att hindra aborter, något som kommittén har diskuterat mycket ingående. Min personliga uppfattning — och jag tror att jag vågar säga att den är hela kommitténs är att adoption bör föras ut ur debatten kring aborterna. Jag skall försöka väga mina ord i det här känsliga ämnet, men jag vågar påstå att föreslå adoption som en utväg för en gravid kvinna, som inte själv kan ta hand om sitt barn, finner jag vara obarmhärtigt och omänskligt. Vad man begär är inget mindre än att kvinnan skall genomlida sin graviditet med alla dess besvär — ingen som genomgått den processen kan bestrida att den är påfrestande — med vetskap om att det barn som hon föder inte blir hennes utan är liksom beställt av en annan kvinna och dennas man. Vi skall inte ens snudda vid att kvinnorna skall behöva föda barn åt samhället. På grundval av direkta frågor som kuratorerna har ställt till de abortsökande kvinnorna har kommittén fått uppgift om att man numera inte ger en kvinna detta alternativ. Erfarenheten har nämligen lärt ku Statsverkspropositionen m.m. ratorerna, att det inte uppfattas som en lösning utan snarare befäster kvinnan i hennes önskan att inte fortsätta sin graviditet. Många kvinnor upplever med rätta detta som en kränkning. Debatten kring abortfrågan i press, föredrag och massmedia har, precis som fröken Mattson sade, varit utomordentligt förvirrande för den tillsatta kommittén. De flesta som deltagit i denna har rört sig med spekulationer och antaganden utan att ha tillgång till fakta. Man har inte ens kunnat definiera vad som menas med fri abort. Herr Wikström anser det tydligen vara en rätt för den abortsökande kvinnan att på egen hand slutgiltigt få avgöra, om fostret skall bortopereras, detta inom tolv veckor, och han efterfrågar därefter samhällets inverkan på detta avgörande. Ja, detta har självfallet varit en av skärningspunkterna i kommitténs diskussion. Vi har kommit fram till att alternativet med en beställningsoperation från kvinnans sida inte kan godtagas. I linje med denna uppfattning hävdar vi inom kommittén, att en operation måste anses som en nödlösning och under inga omständigheter kan godtas som ett nytt preventivmedel, vilket det väl i så fall skulle bli.

Jag vill understryka — jag skall sedan belägga det med exempel från några undersökningar — att samhällets ansvar när det gäller att hjälpa kvinnorna naturligtvis i hög grad måste sättas i blickpunkten och ägnas ett mycket stort intresse. Jag har, herr talman, funnit det lämpligt att inför kammaren redovisa åtminstone några av de undersökningar som vi har vidtagit för att inom kommittén kunna besvara de frågor som re geringen, i detta fall justitieministern, gav i sina direktiv till kommittén. Jag tycker nämligen att det är lämpligare att kammaren får denna vetskap direkt än att det spekuleras över den saken i tidningarna. För kommitténs räkning har t.ex. gjorts en undersökning som gäller de statligt understödda rådgivningsbyråerna och den samlade abortrådgivningens verksamhet i dess helhet. De årsberättelser som abortbyråerna har att avge till socialstyrelsen ges från år 1966 på formulär som har utarbetats just för att berättelserna skall spegla inte bara verksamhetens organisation utan också klientelet och handläggningen av varje abortärende på de olika rådgivningsbyråerna. Dessa uppgifter svarar mot dem som togs in av föregående abortkommitté. Våra uppgifter avser åren 1966 till 1968. Denna undersökning är verkligen av betydelse som underlag för bedömningen av hur den nuvarande statsunderstödda rådgivningsverksamheten egentligen fungerar. Den belyser också hur lagen tillämpats på det lokala planet under dessa senare år, både när det gäller indikationerna vid uppföljandet av en abort och när det gäller den ordning i vilken beslutet om bifall respektive avslag har fattats. Egentligen är denna undersökning unik så till vida att man får en uppfattning även om de kvinnor som efter rådgivning har avstått och som aldrig kommit in i någon statistikföring. Men vi har inte bara nöjt oss med de statsunderstödda byråerna, utan har också försökt få en uppfattning om hur alla de andra abortrådgivningsbyråerna arbetar — de som alltså inte är direkt statsunderstödda men som handlägger en hel del ärenden på det lokala planet. För att få dessa uppgifter har vi rest omkring till alla län utom Gotland. På de resorna har vi sammanträffat inte bara med läkare och kuratorer utan även med huvudmän och ibland i både en och två dagar diskuterat verksamheten. Sammanträdena har naturligtvis protokollförts, och uppgifterna har sedan sammanställts, vilket självfallet tagit mycket lång tid. Denna undersökning är nu färdig. Ett annat material som nu bearbetas är en undersökning om ekonomiskt stöd för att avhjälpa ett överhängande behov hos kvinnan. Vi har alltså tagit reda på hur det statliga anslaget har använts under åren 1962—1965 och hur mycket kuratorerna över huvud taget har haft till sitt förfogande. Jag måste verkligen erkänna att det inte har varit mycket. Den undersökningen är avslutad. Uppgifter har också inhämtats i primärkommunerna om hur mycket pengar som ställts till förfogande och i vad mån det finns möjligheter att prioritera denna grupp vad beträffar barntillsyn, bostäder, lånemöjligheter och information om sociala hjälpmöjligheter. Svar har inkommit från 830 av landets 900 primärkommuner. Även den undersökningen är sammanställd och slutförd. Även en statistisk undersökning har bearbetats. Den gäller den centrala myndighetens handläggning av ansökning om abortoperation samt vilka operationer som utförts. Materialet skall redovisas fördelat på indikationer för ingreppen, och denna fördelning i olika delar av landet skall redovisas. Det är alltså en mycket ingående undersökning. Vidare har man tagit reda på klientelets sammansättning i det totala antalet ansökningar och till vilket antal dessa har beviljats. Det material som kommittén har använt utgörs dels av abortansökningar, dels av tvåläkarintyg, dels ock av redogörelser över utförda operationer, som kommit in till socialstyrelsen under tre år, nämligen 1964— 1966. Anledningen till att dessa år valts är att då skedde — det har man åtminstone skäl att tro — tämligen markanta förändringar på grund av den livliga abortdebatt som fördes 1965. Det har just herr Wikström påpekat. Det är uppgifter i ett 30-tal olika hänseenden som har inhämtats från samtliga ärenden under dessa år, överförts till hålkort och databehandlats. Det är bl.a. i den undersökningen som det har trasslat till sig så att vi blivit fördröjda. Man kommer att redovisa ett mycket stort antal tabeller från denna undersökning, som är en uppföljning av föregående undersökningar. Vi har vidare en utomordentligt intressant undersökning som gäller kvinnornas motiv att begära abort. För att få klarhet i dessa motiv har kommittén låtit verkställa en stickprovsundersökning under månaderna oktober och november, avseende 2112 kvinnor vilka tog kontakt med kurator i syfte att få sin graviditet avbruten. Undersökningen har utförts genom de kuratorer som arbetar med detta klientel. I varje enskilt fall har kuratorn antecknat vad kvinnan spontant uppgav som skäl för sin önskan att bli opererad. Kuratorerna har i varje ärende redovisat uppgifter som har betydelse bl.a. för bedömningen av hur lång tid utredningen av ett abortärende tar enligt den nu gällande ordningen. Här kommer man att kunna konstatera om det, som många tror, är huvudsakligen sociala och ekonomiska motiv som föranleder en kvinna att begära abort. I så fall får man naturligtvis i hög grad beakta vad samhället kan göra för henne. Men man kanske finner att det vid sidan därav är helt andra motiv som förestavar en kvinnas begäran om abort. I denna undersökning har också ingått frågan om preventivmedlens användning, eftersom kuratorerna har fått uppgifter från varje kvinna om hon använt preventivmedel — och i så fall av vilket slag — vid det samlag som hon tror gav upphov till graviditeten. även dessa uppgifter har överförts till hålkort och bearbetats av datamaskin. Också här gäller att datamaskinerna inte alltid är så tillförlitliga som vi hade hoppats. Detta har även givit anledning till förseningar. Tabellerna är också i detta fall många och långa. Just vid denna undersökning fäster kommittén stor vikt, eftersom den kartlägger kvinnans egna motiv för begäran om operation. Undersökningen innebär alltså en helt ny och oprövad metod. Det är nämligen kvinnans egna, spontant lämnade uppgifter som man får redovisade och inte hur andra har bedömt hennes motiv. Här får man även fram något om de fall då kvinnorna har vänt sig till kurator med förfrågan om abort men sedan av en eller annan orsak har avstått. När man nämner att socialstyrelsen har beviljat aborter i över 90 procent av ansökningsfallen — alltså en hög siffra — räknar man aldrig med de kvinnor som kommer till en kurator eller gynekolog kanske närmast för att få diskutera frågan med henne eller honom och få reda på hur utredningsförfarandet är. Efter detta samtal går kvinnan i många fall hem, övertänker själv sin situation och avstår sedan från att begära abort. När det gäller att bedöma hur den nuvarande abortlagstiftningen fungerar har den gruppen kvinnor naturligtvis lika stort intresse som de kvinnor vilka representeras i socialstyrelsens handlingar. Vidare har vi en undersökning av kanske mindre intresse, eftersom det gäller få fall, d. v. s. de fall, då kvinnorna fått tillstånd av socialstyrelsen att få en abort utförd men läkaren i sjukvårdsområdet vägrat att utföra operationen. Ytterligare en undersökning gäller olika operationsmetoder. Kommittén har undersökt de operationer som utfördes vid tio olika sjukhus under 1964. En genomgång har skett av journalerna för dessa kvinnor, d.v.s. 1427 fall. Ur journalerna har hämtats uppgifter om somatiska korttidskomplikationer, ingreppens beskaffenhet och antal i varje enskilt fall, graviditetslängden och antalet vårddagar. En läkargrupp har sammanställt undersökningens resultat och utarbetat 45 tabeller. För de andra undersökningarna uppställs det i ett par fall långt över 100 tabeller. Man anser att denna undersökning har ett stort intresse även från rent läkarvetenskaplig synpunkt med hänsyn till att de sent utförda operationerna är rikligt representerade i utredningsmaterialet. Ingrepp medges här i Sverige vid senare tidpunkt än i något annat land, i tjugonde veckan och i undantagsfall ända till tjugofjärde veckan. Därför blir detta material unikt. Uppgifter värda att fästa avseende vid är hur många dagars sjukhusvård som krävs efter en operation vid vilken en viss operationsmetod har använts. Det är självfallet att dessa slutsatser också belyser frågor av stort samhällsekonomiskt intresse. Det är alltså ett unikt och mycket värdefullt material som kommit fram även genom denna undersökning. Kommittén har också försökt få fram kvinnans inställning till operation under olika skeden av graviditeten och försökt klarlägga om risken för bl.a. psykiska komplikationer varierar just med tidpunkten för ingreppet, alltså om det är en sent eller tidigt utförd abortoperation. Denna undersökning har inte gällt så många kvinnor — ungefär 100 kvinnor som bodde i Stockholm 1967 och ett mindre antal från Örebro, där kvinnorna hade fått operationen utförd i ett sent graviditetsstadium. De som bodde i Stockholm hade fått operationen utförd före tolfte veckan. Denna undersökning har varit fullt frivillig. Den har varit svår att genomföra, men den har skett genom två psykologer som gjort utförliga intervjuer med dessa kvinnor. Intervjuerna har ägt rum rätt långt efter operationen av den anledningen att man har velat undvika att kvinnorna skulle lämna sina uppgifter under inflytande av en negativ sinnesstämning, som ofta inträder efter en spontan eller framkallad abort.

Analys av denna undersökning pågår. Herr talman! Detta var några uppgifter om de undersökningar som kommittén gjort, som nu är i sitt slutskede och som kommer att redovisas för oss inom de närmaste månaderna. Jag kan mycket väl förstå liksom andra kommittéledamöter att besvikelsen på sina håll är stor över att kommittén inte kunnat bli färdig tidigare än som blivit fallet.

Jag vågar inte säga när betänkandet kommer att föreligga, men vilken riksdagsledamot som helst kan förstå att förslaget inte kan komma upp till behandling i riksdagen förrän tidigast 1971. Vi kan inte inverka på det sista skedet av behandlingen. Det är justitieministerns sak.

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i denna debatt, men herr Wikström sade några saker som gör att jag känner mig nödsakad till det. Jag vill då först säga att jag inte gör det därför att jag tillhör den abortutredning som nu arbetar. Jag vill bara som ledamot i denna utredning säga att vi själva beklagar att vi inte är färdiga. Jag tror att en del av den osakliga debatt som förekommit i pressen hade kunnat undvikas. Man kan ha förståelse för att många tycker att vi arbetar för långsamt, men vi måste beklaga att denna osakliga debatt drivits. Herr Wikström efterlyste saklighet i debatten men kom sedan själv med påståenden som lämnar mycket övrigt att önska i fråga om saklighet och som för övrigt till stor del grundades på tidningsartiklar. För det första gjordes vårdslösa uttalanden angående socialstyrelsen och socialstyrelsens socialpsykologiska nämnd. Jag kan omtala att jag tillhör denna nämnd. Jag har läst några tusen utredningar, och jag har inte funnit att utredningarna är summariska eller att utredningspersonalen anser att det inte är någon idé att sitta och göra utredningar åt socialstyrelsen. Den beviljar ju ändå på löpande band. Nej, herr Wikström, utredningarna är omsorgsfulla och långa. Det nedläggs i mitt tycke mycket arbete som kanske inte skulle behöva göras i dessa utredningar. Jag kan också försäkra att vi i nämnden läser dessa utredningar och väger det ena mot det andra samt handlar därefter. De allra flesta abortansökningar som kommer in till socialstyrelsen har redan tillstyrkts på det lokala planet, och socialstyrelsen går inte så ofta på någon annan linje. Därför kan jag inte förstå varifrån det skulle komma att de som först utreder fallen anser det ganska meningslöst att göra det. Den som har läst utredningar efter ansökningar om abort upptäcker att det finns oändligt många orsaker till en sådan ansökan — varför kvinnan vill ha abort eller varför både hon och mannen vill att hon skall få det. I debatten i dag förekommer stor osaklighet, och många talare som yttrar sig vet väldigt litet om denna fråga. Jag skall vara ofin mot herr Wikström och påstå att jag uppfattade hans anförande som om han visste väldigt litet om motiven till abortansökningar. Jag kanske också ”tyckte” mera innan jag hade haft tillfälle att läsa så mycket på detta område. Jag vet inte riktigt vad herr Wikström menade med att man borde få bestämma mer på det lokala planet och låta besluten fattas av dem som hade träffat den abortsökande kvinnan under utred Statsverkspropositionen m.m. ningsskedet. Det är numera möjligt att besluta om abort på det lokala planet genom så kallat tvåläkarintyg. Menade herr Wikström att den centrala nämnden inte skulle få fatta några beslut utan att det skulle ske på det lokala planet samt att kvinnors ansökningar om abort skulle behandlas olika beroende på var de bodde? För min del finner jag det alldeles otänkbart att det skulle kunna få fungera så. Jag vill poängtera att vi behöver en ny lag, som inte ger så stort utrymme för olika tolkningar och godtycke. Herr Wikström tog också upp frågan om adoption. Fru Hamrin-Thorell har så ingående redogjort för den frågan att jag inte skall ta upp den, men jag vill ändå poängtera att adoption i stället för abort är någonting mycket cyniskt mot modern och kanske också mot hennes barn.
Herr talman! Fru Elvy Olsson påstod att jag brast i saklighet och att jag byggde mitt anförande på tidningsuttalanden. Jag är glad över att ha fått så många fakta redovisade av fru Hamrin Thorell, det var mycket värdefulla upplysningar. Det bekräftar vad jag försökte framföra, att det ändå är värdefullt att kunna bereda möjligheter för debatt och opinionsbildning genom att i större utsträckning bygga på fakta än vad som hittills varit möjligt när det gällt utredningens material. Fru Olsson försökte också påvisa på vilka punkter jag brast i saklighet. Men jag hade ett intryck av att hennes indignation över det jag sagt var något större än hennes förmåga att peka på de punkter där jag brast i saklighet. Jag kritiserade icke socialstyrelsen och dess handläggning av abortansökningar, utan jag gjorde en lägesbeskrivning. Det torde vara ganska lätt att belägga vad jag sade, ty jag återgav uttalanden som gjorts av människor som sysslar med denna rådgivning. Det är bara att beklaga att de upplever situationen på det sätt jag relaterade. Det understryker behovet av ytterligare debatt och opinionsbildning innan en ny lag kommer till stånd. Fru Elvy Olsson påstod att jag visste väldigt litet om motiven bakom abortansökningarna. Man kan naturligtvis påstå att det faktum att man har olika åsikter och värderingar alltid beror på att den andra parten vet så mycket mindre och har så bristande kunskaper. Om det vore så enkelt, fru Olsson! Men det kan kanske också vara så att vi har olika uppfattningar och olika värderingar. Jag har i någon ringa mån, utan pretentioner, försökt att ge uttryck för mycket preliminära ståndpunktstaganden. Det faktum att fru Olsson och jag har olika värderingar i abortfrågan behöver inte enbart bero på att fru Olsson vet så oändligt mycket mer än jag!

Herr talman! Mitt inlägg är inte någon del i abortdebatten, utan vi går nu över till att diskutera utbildningspolitiska frågor. Några dagar före jul hade Handelstidningen i Göteborg en ledare med rubriken De moderata och skolan. Ledaren var skriven med anledning av att vårt partis partiråd några dagar tidigare hade «diskuterat utbildningspolitiken som ett led i vårt programarbete.

Men det är naturligtvis också tankeväckande: Hur står det då till hos den övriga pressen? Visserligen har radio och TV praktiskt taget bojkottat oss i sina utbildningspolitiska debatter, vilket jag påpekat många gånger tidigare här i kammaren, men ändå! När beslutet om den sammanhållna grundskolan fattades var vi det enda parti som föreslog valfrihet för eleverna med hänsyn till deras individuella intressen. När beslutet om den organisatoriskt sammanhållna gymnasieskolan fattades häromåret var vi det enda parti som hade ett eget konstruktivt förslag, vilket stöddes och alltjämt stöds av våra främsta utbildningsmän, eller i varje fall mycket framstående sådana. När beslutet förra året fattades om de fasta studiegångarna vid den filosofiska fakulteten — den s.k. PUKAS-reformen — var vi det enda parti som hade ett eget konstruktivt förslag, som tog hänsyn till akademikernas behov av breda kunskaper för att kunna finna lämpliga sysselsättningar på arbetsmarknaden. Vi är också det enda parti som gjort en brett upplagd enkät hos näringslivet för att undersöka möjligheterna att ge sysselsättning åt de stora grupper akademiker som i snabbt växande skaror inom de närmaste åren skall söka sig ut på arbetsmarknaden. Redan dessa exempel, herr talman, torde väl visa att vi sannerligen inte ägnat utbildningspolitiken någon förströdd uppmärksamhet. Vi tillämpar emellertid en arbetsoch ansvarsfördelning inom moderata samlingspartiet, och om referenter från tidningar eller Sveriges Radio endast lyssnar på vad partieller gruppledare säger, kan jag förstå att man lätt kan komma vilse. Så, herr talman, vill jag gärna säga några ord om den andra delen av ledaren, som berörde den socialistiska utbildningspolitiken. Är det så att vi ser spöken eller är det realiteter? Tidigare har vi ju i huvudsak kunnat diskutera utbildningspolitik med betoningen på utbildning. Men är det nu så att vi i fortsättningen får diskutera utbildningspolitik med betoningen på politik? Herr talman! Som jag ser saken är det dess värre på det senare viset. Utbildningspolitiken får en annan och vida större betydelse än den hittills haft. Alltmer målmedvetet kommer socialdemokraterna att inordna den i sin allmänna politik, göra den till en integrerad del i det på bred front upplagda arbetet för att sakta men säkert omvandla samhället i socialistisk riktning. Detta är också helt naturligt — sett ur deras synpunkt. Att få ta hand om ungdomarna från 5—6-årsåldern upp till 15—16 årsåldern, kanske ännu längre, ger fantastiska möjligheter att skapa förutsättningar för i stort sett vilket samhälle som helst, bara man arbetar målmedvetet och hänsynslöst. Därmed har jag inte sagt att man arbetar hänsynslöst, men möjligheten finns om man arbetar på det sättet. Statsministern har utan tvivel rätt, när han slår fast att ”utbildning utgör ett av de viktigaste medlen för att förändra samhället”.

Man kan fråga sig hurudan den enskilda individens situation blir i det tilltänkta utbildningssamhället. Ja, för att Statsverkspropositionen m.m. få svar kan man ju t.ex. gå till den s.k. jämlikhetsrapporten. I denna kanoniska skrift står att ”det är ett jämlikhetskrav, att barn ges lika möjligheter till utveckling” — och det vill man ju hålla med om. Men man blir tveksam, när man söker svar på frågan vad som menas med lika möjlighet till utveckling. En antydan om svaret på den frågan kan man få av dåvarande utbildningsminister Olof Palme som i ett tal i Uppsala för drygt ett år sedan kostade på sig följande formulering: ”Utbildningspolitikens mål är att skapa ökad jämlikhet i samhället.

Med detta avses givetvis inte en individualisering av den typ som innebär, att elever med olika bakgrund och skiftande förutsättningar får gå igenom kursen så snabbt de hinner och orkar; det skulle ytterligare öka klyftorna.” Herr talman! Såvitt jag förstår, innebär detta konkret att det blir en uppgift för läraren att vid sidan av att hjälpa fram de mer svagpresterande eleverna hålla igen och bromsa utvecklingen för de bättre rustade. De nyssnämnda lika möjligheterna till utveckling betyder alltså möjligheter att se till att barnen utvecklas lika. Jag skulle vilja kalla detta för ett slags falsk jämlikhet. Man kan förstå att Alva Myrdal, jämlikhetsgruppens ordförande och chefsideolog, befarar att hon i sina jämlikhetssträvanden kan stöta på motstånd från många lärare.

Vi kan naturligtvis räkna med rätt resoluta tag — så handlingskraftiga är de. När Alva Myrdal förordar en totalsocialisering av hela läromedelsproduktionen, blir resultatet en producent med en sorts böcker och en sorts innehåll. Det blir naturligtvis billigt att producera den sortens läromedel, men det är en besparing som i varje fall jag inte kan vara med om. Herr talman! Jag skulle kunna ta fram fler citat från regeringskretsen och denna närstående personer för att bevisa, att vi sannerligen inte ser några spöken.

Det blir i stället de borgerligas stora uppgift inom utbildningspolitiken att slåss för dessa ideal, för dessa målsättningar. När jag nu ser utbildningsministern här närvarande, skulle jag vilja sluta mitt anförande med att ställa en fråga till honom. Jag har faktiskt anfört några citat här, kanske främst från ett annat statsråd som i huvudsak uttalat sig i officiella skrifter eller gjort det på uppdrag av partiet i de utbildningspolitiska frågorna. Min konkreta fråga till herr statsrådet Ingvar Carlsson är då: Delar statsrådet dessa uppfattningar? Jag tänker framför allt på två uttalanden som jag citerat — det ena gällde sättet att sköta den individualiserade undervisningen för eleverna och det andra var statsrådet Myrdals uttalande beträffande läromedelsproduktionen.